Herr talman! Betänkande 5, Associationsrätt m.m. , är ett motionsbetänkande som behandlar 17 yrkanden från 14 olika motioner. Nästan hälften av yrkandena kommer från miljöpartister så nu befarar säkert mina utskottskolleger att jag ska prata väldigt länge. Men utskottet har valt att behandla de flesta av förslagen förenklat, så det är bara i en fråga som jag har en reservation att försvara. Att jag dessutom har en jobbig förkylning gör att jag inte har för avsikt att uppehålla kammaren särskilt länge. Herr talman! Från Miljöpartiets sida skulle vi självklart gärna se att riksdagen vågade vara lite mer på bettet när det gäller jämställdhet mellan könen. I det här betänkandet finns ett flertal förslag om kvotering på såväl kommunala som statliga och privata bolag liksom förslag om kvittering i de stora börsbolagens valberedningar. Den här frågan behandlade vi i kammaren senast den 19 december 2012, alltså för bara drygt en månad sedan, när vi debatterade vårt betänkande nr 14. Eftersom jag har ont i halsen tänker jag inte upprepa alla argument som vi hade i den debatten. Det gör inte frågan mindre viktig. Det tycker jag att kammaren ska komma ihåg. Jag ska i stället använda den röst jag har till att säga några ord om reservationen som handlar om hållbarhetsrapportering - en reservation som jag alltså yrkar bifall till. Inom EU pågår diskussioner om att lägga fram förslag om hållbarhetsrapportering. Miljöpartiet menar att Sverige borde gå före och visa vägen. På det viset skulle vi kunna påverka hur hållbarhetsrapportering utvecklas och ser ut som verktyg så att det blir kraftfullt och inte bara ännu en av alla de papperstigrar som politiken tyvärr ofta skapar. Hållbarhetsrapportering är ett verktyg som försöker bygga en bro mellan de internationella konventioner som det globala politiska systemet enas kring och de konkreta verksamheter som bedrivs i företagen. Syftet med hållbarhetsrapporteringen är att förbättra styrningen mot de gemensamma målen, exempelvis när det gäller resursfrågor, miljöfrågor och klimatmål samt effektivitet när det gäller hur man utvecklar hänsyn till biologisk mångfald och hur man arbetar med ekosystemhänsyn. När Miljöpartiet bildades var vi ensamma om att tala om hållbar utveckling. De gamla partierna vägrade på många håll runt om i landet att debattera med oss när vi tog upp frågor om resursknapphet, hotade biotoper, konsumismens skadeverkningar, växande orättvisor och vikten av ett globalt perspektiv. I dag är förmodligen alla partier överens om att vi måste anta utmaningen att bygga ett hållbart samhälle och skapa en hållbar framtid. Men rädslan för själva förändringen är fortfarande så stor att en majoritet avslår den motion om hållbarhetsrapportering som finns i det här betänkandet. Det börjar bli ont om tid. Därför måste vi öka takten i arbetet på en hållbar framtid. Jag hoppas därför att regeringen, trots detta avslag, själv kommer med en proposition gärna redan till hösten. Jag tror att alla förstår att det inte räcker med internationella konventioner och en massa fina ord. Det måste bli konkret handling, och det måste ske snart. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen. I betänkandet finns det, som Jan Lindholm nämnde, ett tjugotal motionsyrkanden. Det finns en reservation om hållbarhetsrapportering. EU-kommissionen kommer under det första kvartalet detta år att lägga fram ett förslag om hållbarhetsrapportering för alla större företag. Frågan om hållbarhetsrapportering är alltså föremål för pågående arbete inom EU.

Herr talman! Det är en kort talarlista, och det är korta anföranden. Det beror kanske på att en del av de frågor som har vållat debatt tidigare har diskuterats i ett annat sammanhang, vilket Jan Lindholm framhöll. Då återstår den reservation som Miljöpartiet har skrivit om hållbarhetsrapportering. Jag vill påminna om att Centerpartiet 1960 väckte den första miljömotionen i Sveriges riksdag. Hållbarhet är en viktig del av Centerpartiets drygt hundraåriga historia och vår mer än hundraåriga framtid också, för den delen. Det är glädjande att så många företag intresserar sig för hållbarhetsfrågor, både på eget initiativ och i sammanhang där det offentliga är en delaktig spelare. Kommunernas roll som upphandlare är viktig när det gäller att sätta upp kriterier för vad som ska gälla för de företag som de tecknar ramavtal med. Hemma i Halland finns EMC, Energi och miljöcentrum, en förening som har funnits sedan år 2007 och som jobbar bland annat för att bygga kunskap och driva projekt med energifokus tillsammans med näringslivet och andra regionala aktörer i Halland. Medlemskap där är öppet för alla företag som har ett behov av inspiration och hjälp med energi och miljöfrågor eller som har något att bidra med till andra företag. Föreningen grundades av åtta starka företagare i Varbergs kommun. I dag presenterar Framtidskommissionen sin rapport Vägen till en grönare framtid för vår näringsminister Annie Lööf på Tekniska museet. I den beskrivs hur världen mot bakgrund av att den globala medeltemperaturen stiger och att människan överutnyttjar jordens resurser i snabbare takt måste ställa om och vilka utmaningar Sverige står inför på kort och på lång sikt. Grön omställning skapar nya möjligheter för grönare lösningar på nya marknader där den globala konkurrensen hårdnar. Fokus för svenska börsföretag måste vara att själva anpassa sig till en sådan utveckling. Energiforskningspropositionen, som presenterades av Anna-Karin Hatt i oktober, innehåller årliga satsningar på 1,4 miljarder som också inkluderar näringslivet som ska arbeta med fem fokusområden. Det är en fossiloberoende fordonsflotta, kraftsystem som klarar förnybar elproduktion, energieffektivisering i bebyggelse, ökad användning av bioenergi och energieffektivisering av industrin. Sverige införde tidigt riktlinjer för Hållbarhetsrapportering för statligt ägda företag. Under den förra mandatperioden togs det under Maud Olofssons ledning fram nya riktlinjer med förtydligade informationskrav för de statliga bolagen. Det är ett ansvar som staten har som ägare av svenska folkets egendom. Det är ju främst ett ägaransvar att ha hållbarhetsrapportering. Om vi skulle tillmötesgå reservationen kommer det att behövas särskild lagstiftning, förändring i aktiebolagslagen, i bokförings och redovisningslagen, för att tvinga företagen att göra något som de rimligen själva borde ha ett intresse att ta initiativ till. CSR, corporate social responsibility, blir för fler och fler företag en konkurrensfördel och ett villkor för att de ska kunna göra affärer. Vi ser en utveckling där behovet att lagstifta om detta är litet. I betänkandet står det, som har sagts tidigare, att ett direktiv från EU är på väg. Ändå kommer det nu förslag om att samtliga större bolag ska införa hållbarhetsrapportering. Det är inte bara statliga företag som ska jobba aktivt för att främja goda etiska principer, uppförandekod och jämställdhetspolicy, som det står i regeringens riktlinjer till de statliga bolagen. Många av storföretagen gör redan det. Jag kan här visa upp Volvogruppens senaste hållbarhetsrapport från 2011. Herr talman! Eftersom ett EU-direktiv är på väg ska jag kanske inte säga att hållbarhetsrapportering för större svenska företag är något som inte behövs. Men mot bakgrund av att så mycket händer inom det här området och att ett initiativ redan har tagits av EU yrkar jag avslag på Miljöpartiets reservation och bifall till förslaget i betänkandet CU5.